Herr talman! Så här sent i kvällens debatt behandlar vi ett tjugotal motionsyrkanden. Det är yrkanden som rör unga lagöverträdare, brottsförebyggande arbete, utredning av brott där unga är inblandade och påföljder för unga lagöverträdare. I betänkandet finns ett antal reservationer, och vi socialdemokrater står bakom våra. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 4. Det är ofta de svarta rubrikerna slår mot oss. Det är rubriker om misshandel och våldsbrott, och det mest oroväckande är att rubrikerna i medierna ser likadana ut var vi än befinner oss i landet. Oftast är det unga människor inblandade, de begår brott och de är många gånger offer för våldet. Att motverka denna utveckling är allas ansvar. När unga begår brott är det också viktigt att det sker en snabb reaktion. I dag är hanteringen av unga lagöverträdare en alltför utdragen process. Det konstaterade Riksrevisionsverket redan i en rapport 2009. Vi socialdemokrater tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet menar att regeringen i mycket större utsträckning måste prioritera en snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott. Rättssystemet måste bli bättre på att hantera ungdomsbrott. Det innebär att handläggningstiden måste förkortas. Vi har faktiskt varit överens i frågan. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande 2010 om att regeringen skulle återkomma till riksdagen med ett förslag om snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott. Vi är fullt medvetna om att det i dag pågår ett arbete hos åklagarmyndighet och rikspolisstyrelse, men trots detta efterlevs inte lagkraven om skyndsamhet i ungdomsärenden i dag. Inte heller efterlevs lagens krav på att dessa frågor ska hanteras av särskilt utsedd personal. Riksrevisionsverket säger återigen i en rapport 2011, efter den förra från 2009, att regeringen inte har formulerat gemensamma, tydliga och sammanhängande mål för rättskedjans myndigheter. Det går inte att regeringen enbart pekar åt myndigheterna och säger att de har ett ansvar att följa upp, utvärdera och sätta upp fasta mål. Jag välkomnar den dag vi får se det förslag som ska komma tillbaka till riksdagen. Det går inte att säga att det pågår en mängd saker. Riksdagen har gjort ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med ett förslag på hur processen ska gå till. Jag väntar med spänning. Ja, det är en lång och utdragen process för den unge att komma i klammeri, men det gäller också för brottsoffer. Det är en svår process att sitta i förhör. Därför har vi socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet en reservation som gäller rätten till biträde. Sverige har kritiserats av Europarådets antitortyrkommitté just för utformningen av rätten till biträde vid förhör under förundersökningen. Av en forskarrapport från Handelshögskolan i Göteborg framgår att det finns allvarliga luckor i lagstiftningen, särskilt när det gäller unga personer som förhörs på grund av brottsmisstanke. Närvaron av försvarare vid förhör var skrämmande låg för barn under 18 år. Vi menar att det inte är rättssäkert att låta en ungdom sitta själv i ett förhör med polis eller åklagare i ett tillstånd då man känner sig frustrerad, nervös, kanske rädd och pressad, och det är lätt att säga saker som man kanske senare inte kan stå för. Därför tycker vi att det krävs en uppföljning av hanteringen om försvarets närvaro vid förhör av unga. Här har justitieministern sagt att man inte kommer att vidta några andra åtgärder än de som redan påbörjats hos åklagarmyndighet och rikspolisstyrelse. Då är vi där igen. Ska inte regeringen följa upp och se hur det är? Hur ska man kunna göra det om man inte har satt upp några mål? Dessa frågor är viktiga, och vi kommer att följa dem. Herr talman! När vi ändå talar om unga lagöverträdare vill jag komma in på några grundläggande saker. Att ha en väl utvecklad välfärdspolitik är det mest grundläggande för oss socialdemokrater. Det är det bästa medlet att hålla brottsligheten på en låg nivå. Det är det bästa brottsförebyggande arbetet. När det blir en ojämn fördelning av sociala och ekonomiska resurser leder det till att några utsätts för större risker att dras in i kriminella gäng eller narkotikamissbruk än andra. Därför är jag djupt oroad över det samhälle vi ser i dag som sakta dras isär och där klyftorna ökar. Det råder ungdomsarbetslöshet, och ungdomar säger att de inte är med. Det finns bostadsområden som behöver rustas upp. Skolan behöver mer resurser, fler vuxna och mindre grupper. Allt detta spelar roll. Tro inte att välfärdspolitiken inte spelar roll i det brottsförebyggande arbetet. Det här kräver inte bara ett politiskt engagemang, från oss och inte minst regeringen som ändå leder landet, det krävs också ett brottsförebyggande arbete med ett mer brett engagemang. Ett stort ansvar ligger hos vuxna och föräldrar. Vuxna ska våga sätta gränser och ge trygghet. Det ska också vara gränser som kan reparera när det har gått galet. Anders Carlberg på Fryshuset sade alltid att vuxna betyder allt. Är vi vuxna uppgiften? Det är tänkvärt. Visst behöver också andra delta i det brottsförebyggande arbetet, till exempel kommuner, näringsliv och myndigheter. Föreningslivet gör ett fantastiskt brottsförebyggande arbete. De är eldsjälar. Ju fler som engagerar sig, desto bättre. När det gäller att återföra ungdomar bort från kriminalitet och bort från missbruk behövs både beröring och påverkan. Det ska vara beröring och påverkan som måste komma snabbt och pågå lång tid eller kort tid. Det behövs tålamod och tillit. Det viktigaste är att vi aldrig någonsin ger upp hoppet om att det är möjligt. Det är ett ansvar som vi har mot våra barn och ungdomar som vuxna och politiker.

Herr talman! Det är kvällens sista debatt, och den handlar om justitieutskottets betänkande nr 13, Unga lagöverträdare . Jag vill börja där Kerstin Haglö slutade, herr talman, med att se mer övergripande på detta. Jag håller med om väldigt mycket av det som Kerstin Haglö sade kring klyftor och ansvar. Det är svårt att se unga lagöverträdare som en enskild företeelse. Dagens ungdomar lever med ett ständigt påslag från datorer, mobiltelefoner, surfplattor och tv-apparater som ger konstant höga dopaminmängder i hjärnan. Många klarar detta alldeles utmärkt, men vi ser också hur språkklyftor, digitala klyftor och kanske ännu mer sociala och ekonomiska klyftor ökar. Och som en följd av detta ökar avståndet till arbetsmarknaden rejält för allt fler unga. Några slås ut tidigt och tappar all tilltro till en karriär i det vanliga samhället, eller i denna debatt kanske man till och med ska gå så långt som att säga Svenssonsamhället, och ser kriminalitet som enda chansen till en framtid. Vad vet vi då om de unga lagöverträdarna? Ja, precis som de vuxna kriminella har de oftare skolproblem och förefaller i större utsträckning ha kontakter med kompisar som är kriminella. De saknar bra fritidsaktiviteter. Flera har neuropsykiatriska diagnoser och problem med alkohol och narkotikamissbruk. Jag är helt övertygad om att vi ganska snart kommer att få en tillräckligt bra kartläggning och forskning, som också kommer att kunna räkna in spelberoende i den problematik som är en vanlig ingång till kriminalitet - ett spelberoende som i likhet med andra beroenden leder till ekonomiska problem och där man i slutändan inte ser någon annan lösning än kriminalitet. Jag är helt övertygad om att vi i dag vet tillräckligt mycket för att kunna förebygga betydligt bättre än vad vi gör i dag. Vi har också väldigt ofta metoder för att förebygga bättre, men de används inte alltid. Ibland hänvisar man till brist på resurser, och ibland finns det helt enkelt ingen vettig förklaring till att de inte används. Jag tycker till exempel att det vore rimligt att polisen skulle åläggas att samarbeta med ideella föreningar, helt enkelt därför att polisen själv har så väldigt goda erfarenheter av att det blir så bra när man gör på det sättet. Man skapar ett tryggare samhälle, och det ger många mervärden. Polisen kan få enklare att nå ut i samhället och på det sättet få bättre information. Det kan också vara ett sätt att få polisen att verka mindre hotfull. Jag trodde i min enfald att polisen redan hade ett sådant uppdrag eftersom jag sett så mycket av det på den lokala nivån. Jag tycker att det är märkligt att man inte har det. Jag ska inte säga så mycket om vår reservation nr 2, mer än att jag tycker att det vore självklart att Brottsförebyggande rådet fick ett tydligt uppdrag att ta fram fungerande metoder för att minska unga mäns brottslighet. När det gäller vår gemensamma reservation nr 3 vill jag instämma i mycket av det som Kerstin Haglö nyss sade. Det är viktigt att handläggningstiderna för ungdomsbrott minskar. I stället, herr talman, vill jag ägna avslutningen av mitt inlägg åt reservation nr 7, som handlar om påföljder för unga. Jag har under förmiddagen i dag deltagit i ett seminarium om ungas spelberoende som bland annat X-Cons i Haninge stod för. Under en av pauserna talade jag med en av dem som har tagit fram de behandlingsprogram som i dag används mot spelberoende inom kriminalvården. Hon förklarade för mig att det i dag inte går att döma en ung person till ett spelavvänjningsprogram, detta trots att spelberoende blir allt vanligare även i gruppen 16-17-åringar, som man ju tycker inte ens borde spela eftersom vi har en 18-årsgräns för spel i dag. Spelberoende är mycket vanligt bland unga killar rent allmänt och är överrepresenterat hos kriminella, och som jag tidigare nämnt är det en allt vanligare förklaring till att man begår brott. Vi i Miljöpartiet menar att utgångspunkten när en ung person döms för ett brott så långt som möjligt ska vara att man får andra påföljder än fängelse eller särskild ungdomsvård. Påföljdsutredningen från förra året lämnade en hel del förslag om utvecklade ungdomspåföljder, bland annat just detta att socialtjänsten ska behålla huvudansvaret för ungdomar under 18 år som begår brott. Det menar jag vore väldigt bra, och jag ser fram emot att vi får sådana förslag från regeringen. Till sist ska jag bara snabbt kommentera vår sista reservation, som handlar om att gallra i belastningsregistret, där vi helst skulle se att man utreder hur man gör. I takt med att allt fler arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret har det blivit alltmer stigmatiserande för att över huvud taget kunna få ett jobb. Därför tror jag att det vore rimligt att man ser över detta i en utredning. Som jag sade i början är det dock reservationerna nr 3 och nr 7 som jag vill yrka bifall till här i kammaren.

Herr talman! I dag begås, vilket många vet, tyvärr många väldigt grova och hänsynslösa brott av mycket unga förövare, inte bara grova våldsbrott utan också sexualbrott. Det är alltså förövare som är under 18 år. Det system vi har i dag ger dock dessa gärningsmän rabatt på straffet just på grund av deras ålder. Jag har lyssnat på flera debatter där min partikollega Kent Ekeroth i denna talarstol har lyft fram ett antal exempel som tydligt visar vilken sorts brott dessa ungdomar kan begå och vilken löjligt låg påföljd de får. Ett sådant exempel som jag vill lyfta fram är fallet med en 86-årig dam som rånades brutalt i fjol när hon var på väg hem från banken, stödd på en rullator. Hon hade tagit ut 6 000 kronor som hon skulle använda vid ett inplanerat tandläkarbesök. När hon tryckte in portkoden blev hon nedslagen av en 17-åring. Han slog ned henne så brutalt att hon fick en hjärnblödning och flera frakturer i ansiktet. Förövaren blev tagen av polis och dömdes för grovt rån, där minimistraffet i dag är fyra års fängelse. Straffet som blev utdömt var tre månader, och detta berodde på att han var 17 år när brottet begicks. Ett annat exempel inträffade för sex år sedan då en 16-åring försökte stjäla en bil från en 81 år gammal pensionerad taxichaufför. 81-åringen försökte, förklarligt nog, stoppa stöldförsöket. Det ledde till att han blev nedslagen med en sten i huvudet så många gånger att han föll medvetslös till marken. Där fortsatte misshandeln, som bland annat ledde till flera brutna revben. Därefter släpades den gamle mannen till en sjö där han dränktes. För detta brutala mord fick killen tre års sluten ungdomsvård. Straffet för mord är annars, som ni vet, mellan 10 och 18 års fängelse. Jag anser att detta är en löjligt låg påföljd. Ett tredje exempel som jag vill ta upp och som jag har debatterat med Johan Linander i tv är den så kallade Kortedalamisshandeln. Där tror jag att vi trots allt var ganska överens om att det var en ganska låg påföljd. Vid Kortedalamisshandeln var det ett tonårsgäng, - också ganska unga killar, någon av dem till och med under 15 år - som misshandlade en 61-årig man så grovt att han nästan avled. Han föll i koma och vaknade sedan upp med svåra hjärnskador. I det fallet dömdes två av förövarna till några timmars ungdomstjänst. Jag blir väldigt illa berörd när ungdomar begår så grova brott. Dels handlar det om att de är så unga. Det är ett sådant oerhört misslyckande att unga killar, vilket det framför allt handlar om i dessa fall, kan begå brott av det slaget. Dels handlar det om att straffen faktiskt är löjligt låga. Ungdomar kan tyvärr begå bestialiska handlingar. Så är det. Det är så verkligheten ser ut i dag. Därför menar jag att om man är kapabel att utföra handlingar av det slaget ska man helt enkelt också vara stor nog att ta konsekvenserna av sitt handlande. Vi menar således att de som är under 18 men över 15 år och begår grova vålds eller sexualbrott ska kunna prövas om de kan behandlas som vuxna. Herr talman! Jag delar uppfattningen, det vill jag verkligen poängtera, att unga lagöverträdare, framför allt de som är under 15 år, i första hand ska ges vård och hjälp att ta sig ur det destruktiva beteendet. Det är en självklarhet. Men problem uppstår när man genom medvetna handlingar begår mycket grova brott. Då gäller det inte enbart den som är under 18 år utan också den som alltså är under 15 år. Vi har de senaste åren sett ett antal fall av rån, misshandel, våldtäkter - också mycket grova våldtäkter, ibland i grupp - och till och med mord. Ett sådant exempel är gruppvåldtäkten i Hisings Backa 2005. En 15-årig flicka blev då gruppvåldtagen och senare, efter polisanmälan, även mordhotad. Två av förövarna var, beklagligt nog, under 15 år och fick därför ingen påföljd. Jag menar att medborgarnas tilltro till rättssystemet förutsätter att det på ett brott, framför allt ett grovt brott, ska följa en straffrättslig reaktion som står i relation till brottets allvar. Trovärdigheten för påföljden och acceptansen för domstolarnas påföljdsbestämning förutsätter, för brottsoffer och anhöriga, att påföljden ger uttryck för gärningens allvar även när förövaren är under 15 år. Därför vill vi sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 13 år. Det innebär inte, vilket någon vid något tillfälle trodde, att vi skulle vilja slänga 13 och 14-åringar i fängelse, verkligen inte. Det handlar inte om det. Det handlar om att den som är under 15 och äldre än 13 ska kunna dömas i domstol. Exakt vilken form av straff det kan bli tal om måste såklart utredas. Det vill jag poängtera. Jag kan inte här och nu svara på exakt vilken sorts straff det skulle kunna handla om. Det måste vi utreda. Men eftersom vi har en situation där väldigt unga förövare begår mycket grova brott och straffen tyvärr blir väldigt låga, ibland obefintliga, menar vi att samhället måste anpassas efter det. Vi måste se dem för vad de är. Även en ung människa kan, som sagt, utföra bestialiska handlingar. Med det vill jag yrka bifall till reservation 7 och 9.

Herr talman! Vi debatterar ett motionsbetänkande rörande unga lagöverträdare. Jag yrkar bifall till reservation 3 och 4. Det var ett magstarkt anförande vi fick höra om hur Sverigedemokraterna ser på ungdomar, eller barn, i förhållande till vuxna. Jag sade till Kent Ekeroth en gång att Sverigedemokraterna menar att man ska kasta ungar i förvar, i fängelse. Det var vad de då menade. Nu har man en reservation om att sänka straffåldern, och sedan ber man lite fint om en utredning om hur de barnen ska förvaras. Det är ett mycket märkligt agerande. Richard Jomshof borde väl ha någon uppfattning om hur dessa barn ska tas om hand. Absolut, grova brott begås av unga, precis som av äldre, men där finns en skillnad. Om jag åker in på fem år och är 50 bast har jag erfarenhet av ett helt liv jämfört med någon som är en ung men kanske redan har tragiska händelser bakom sig. Jag tror inte att man gör sådant helt utan orsak, Richard, utan den största anledningen till att brott begås är att klyftorna i samhället ökar. Jag har många gånger i den här talarstolen sagt att det viktigaste vi har är våra barn och ungdomar. De är vår framtid. Och då ska vi väl för sjutton jobba med dem allt vad vi kan. Jag tror att det har precis motsatt effekt om man dömer en 13-åring och stoppar in honom i förvar någonstans. Då får du ut en som är ganska så farlig för samhället. Därför tycker jag att Påföljdsutredningen och de förslag man där tittar på är mycket mer humana. Jag måste säga att ni sverigedemokrater är väldigt, väldigt populistiska. När det gäller handläggningstiderna, vår reservation nr 3, ställer jag mig bakom det som Kerstin har sagt. Jag vet att ni i Alliansen kommer att gå upp i talarstolen och säga att ni har gjort dittan och ni har gjort dattan, men vi i oppositionen tycker inte att ni är särskilt bra på uppföljningar. Det behövs tydligen någon som tjatar ordentligt på er för att det ska hända någonting. Riksrevisionen kom 2009 med svidande kritik, och sedan har det kommit ytterligare kritik. Visa nu att ni verkligen bryr er om dem som är unga. Det måste till snabba reaktioner. Man måste ta hand om det direkt. Det måste få en snabb verkan. Man kan inte gå och dra på frågan hur länge som helst utan att det händer någonting. Reservation nr 4 gäller rätten till biträde. Radioprogrammet Kaliber hade ett stort reportage om ungdomar som inte ens tillfrågades om de ville ha ett biträde, utan de förhördes utan. Att sådant förekommer i en demokratisk rättsstat tycker jag är mycket märkligt. Så kan vi inte ha det. Vi har också fått påpekande från internationellt håll om att man inte får bete sig på det sättet. Någon kommentar till reservationerna vill vi ha. Även om vi har ett tillkännagivande är det viktigt att påpeka att vi måste få bukt med våra ungdomar. Ju förr vi kan få bukt med dem, desto bättre. Det gäller förstås inte Sverigedemokraterna, för de vill gärna vara populistiska och komma med hårdare tag. Det som Kerstin påpekar är viktigt, att vi måste titta på samhällsproblemen, se till att ungdomarna klarar skolan och har något slags hopp om att i framtiden få jobb och kanske en bostad. Då kan vi komma till rätta med mycket.

Fru talman! Jag ska höja talarstolen och också se om jag kan höja debatten lite. Fru talman! Sedan femton års ålder har jag varit engagerad mot ungdomsvåldet i vårt land. Mot bakgrund av den tragiska dödsmisshandeln på Kungsholmen 2007 kände jag att det fick vara nog. För mig handlade det om ganska fundamentala saker som att jag ville känna mig trygg när jag var på väg hem från basketbollträningen eller från skolan. Jag ville inte behöva känna den där känslan, av att behöva se sig om över axeln för att se vem som gick bakom mig i mörkret. Samtidigt är just den känslan någonting som många av oss härinne har upplevt, och vi vet alla hur obehagligt det är. Tyvärr är också denna otrygghet en del av många ungas vardag. Det känns inte så tryggt, särskilt inte ute på stan under kvällar och helger. Men otryggheten tar sig också in på platser som på skolgården eller basketbollträningen. Då måste vi ställa oss frågan hur denna otrygghet uppkommer. Vad eller vilka är det som gör att man inte känner sig trygg som ung? Jo, det är troligtvis några få. Det är några få som tar sig större friheter än vi andra. Det är några få som förstör andra människors liv och skapar en enorm otrygghet i vardagen. Dessa unga lagöverträdare är till stor del förklaringen till den stora otryggheten bland oss unga. Det är med den insikten som det blir extra tydligt var vi måste fokusera vårt arbete för att skapa ett tryggare Sverige för alla Sveriges unga. Fru talman! Det brottsförebyggande arbetet kommer alltid att vara det allra viktigaste. Om vi inte lyckas fånga upp unga människor på glid, och förhindra att de hamnar i kriminalitet, kommer vi inte att lyckas med att skapa ett tryggare Sverige. I det här sammanhanget skulle jag särskilt vilja lyfta fram en ung person som jag träffade under ett besök i Rosengård. Det var en kille i tjugoårsåldern, Ibrahim. Han var medlem i ett kriminellt ungdomsgäng. Jag fick möjlighet att tala med honom om hans liv och uppväxt. Det var en sak som han sade som särskilt etsade sig fast sig hos mig: Om någon hade hjälpt mig och sträckt ut handen hade jag tagit tag i den och aldrig valt den kriminella banan. Det är något som inte kan sägas för många gånger. Vi måste alltid finnas på plats för unga som behöver hjälp. Samtidigt måste vi tidigt och på ett mycket tydligt sätt markera för unga som begår brott att det inte är någonting som vi kan acceptera. När unga begår brott är det otroligt viktigt med en snabb reaktion. Månader i väntan mellan brott och samhällets reaktion är lång tid i unga människors liv. Jag kan bara hålla med om att det i dag tar alldeles för lång tid. Det är också tydligt att vi har mycket kvar att göra. Samtidigt får vi inte glömma att vi har gjort väldigt mycket. Det har Caroline Szyber nämnt. Regeringen genomfört en rad åtgärder och förändringar för att möta många av utmaningar vi ser. Jag tänkte inte nämna dem igenom eftersom Caroline redan har gjort det en gång. Jag skulle vilja lyfta fram särskilt ett projekt när man talar om unga lagöverträdare. Det är de sociala insatsgrupperna. Det är ett utmärkt exempel på hur samarbete ger oerhört goda resultat. Det är ett projekt som med säkerhet räddat många unga i riskzonen från en potentiellt livslång kriminell karriär. Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Samtidigt vill jag ändå nämna att vissa motioner som finns med i betänkandet tar upp relevanta beskrivningar av problem. Det är någonting som vi alla här inne har ett ansvar att lösa. Caroline Szyber har gått igenom en del av det som regeringen kommer att göra för att möta de utmaningar vi ser. Vi är många som kommer att göra vårt yttersta för att färre unga ska påbörja en kriminell karriär. Det är vårt främsta ansvar att se till att alla unga i det här landet kan känna sig trygga oavsett plats och tid på dygnet. För att lyckas med det måste vi se till att vi fångar upp just de unga som Ibrahim. Ge dem den utsträckta handen och samtidigt en andra chans i livet! Det är så vi skapar ett tryggare Sverige - ett Sverige där man inte behöver se sig om över axeln på vägen hem och där unga aldrig behöver känna sig otrygga på skolgården.